Herr talman! Försäkringsbranschen har under flera år tagit ut höga avgifter för flytt av pensionsförsäkringskapital. Men efter år av arbete från Sverigedemokraterna och övriga oppositionen har vi nu ett förslag på riksdagens bord som kommer att sänka flyttavgifterna kraftigt och varaktigt för landets småsparare. Det här är en delvinst. Vi är inte riktigt i mål än, för vi väntar fortfarande på att regeringen ska leverera på punkten 3 i finansutskottets tillkännagivande från 2019, nämligen att alla försäkringar ska omfattas av samma flytträtt om inga avgörande skäl talar emot. Finansinspektionen har nu konstaterat att några sådana hinder inte föreligger. Därmed har regeringen grönt ljus för att lägga en sådan proposition på riksdagens bord. Man kan lätt förledas att tro att det nu är klappat och klart, men låt mig då påminna om den process som varit hittills. Hela den här debatten initierades av Konkurrensverket i en rapport från 2016, där man uppmärksammade problemen med inlåsningar och skyhöga avgifter på försäkringsmarknaden. Sverigedemokraterna motionerade om detta 2017. Vi föreslog skäliga flyttavgifter och dessutom en begränsning av rättigheten att ta ut sådana i tid. Det dröjde sedan två år, fram till våren 2019, tills regeringen tog tag i frågan politiskt och lade fram ett förslag i riksdagen. Förslaget var ett steg i rätt riktning men icke desto mindre helt otillräckligt. Man föreslog bland annat en modell där försäkringsföretagen fortsättningsvis skulle ha rätt att ta ut en avgift för oamorterade anskaffningskostnader. Exempel på anskaffningskostnader är provision till försäkringsförmedlare och ersättning till försäkringsföretagets egen säljkår. Flyttavgifterna skulle alltså ligga kvar på samma höga nivåer om regeringen fick sin vilja igenom. Initialt ville regeringen genom finansmarknadsministern dessutom att rätten till avgiftsuttag skulle begränsas till fem år. Men i propositionen föreslog man i stället tio år, tvärt emot Konkurrensverkets egen rekommendation och tvärt emot sitt eget ursprungsförslag. I detta skede ville regeringen heller inte att flytträtten skulle omfatta alla. Därför riktade finansutskottet ett tillkännagivande till regeringen den 13 november 2019, som innebar att regeringen skulle återkomma skyndsamt till riksdagen med ett lagförslag där flyttavgifterna kraftigt begränsades, ett avgiftstak infördes, försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 omfattades och ett fribelopp infördes. Sedan kom pandemin, och i höstas lämnade regeringen ett förslag där man levererar på tre av fyra punkter i utskottets tillkännagivande. Här står vi alltså nu, fem år efter att Konkurrensverket slog larm, och debatterar samma sak som vi gjorde då, även om vi nu närmar oss mållinjen. Det finns dock möjliga hinder på vägen, exempelvis tillkännagivanden. De bygger som bekant på konstitutionell praxis, vilket på ren svenska betyder att regeringen inte är rättsligt bunden att tillgodose riksdagens tillkännagivanden. Mot bakgrund av rödgröna regeringars uttalanden om tillkännagivanden i termer av viljeyttringar, mot bakgrund av regeringens dokumenterade ambivalens i frågan om flytträtten och mot bakgrund av att ingenting hade hänt utan en aktiv opposition delar jag oron med 500 000 svenska pensionssparare över om, när och hur regeringen tänker hedra sitt ord och leverera en fri flytträtt, inte bara till vissa utan till alla svenskar. Detta är anledningen till att jag yrkar bifall till den sverigedemokratiska och liberala reservationen här i dag.

Herr talman! Inledningsvis yrkar även jag bifall till reservationen i ärendet. Herr talman! Liberalerna tror på varje människas eget ansvar. Vi har alla ett ansvar för vår privatekonomiska framtid och för våra barns och barnbarns framtid och trygghet. Vi ska också känna trygghet när vi närmar oss pension. Hårt arbetande människor ska kunna vara förvissade om att ekonomin är säkrad och trygg även efter pensionsdagen. I maj 2019 lade regeringen fram propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande . Den lyckades inte röja undan de hinder som många pensionssparare möter när de vill flytta sina pensionspengar. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Vi kan nu konstatera att regeringen i den proposition som nu ligger på riksdagens bord och vi debatterar svävar på målet huruvida försäkringar som tecknats före den 1 juli 2007 bör omfattas av motsvarande flytträtt som försäkringar tecknade därefter. I den här frågan finns det skäl att ta hänsyn till flera principiellt väldigt viktiga frågor. Samtidigt får det inte skymma sikten för riksdagens uttalade målsättning. En förändring också i denna del är nödvändig om småsparare på allvar ska kunna ta makten över sitt eget sparkapital. Sverige behöver fler och inte färre engagerade sparare. Om inte riksdagen åter agerar riskerar nu en viktig reform för ökad konkurrens, konsumentskydd och individens egenmakt att fastna i finansmarknadsministerns skrivbordslåda igen. Herr talman! Vi liberaler är ivriga påhejare för att svenska folket ska få mer makt över pengarna, över sin pension. Därför är det viktigt att det finns en rättighet att flytta pensionspengarna. Det handlar om konsumentmakt, om makt över sin egen framtid. Administrativa hinder, byråkrati och politisk klåfingrighet får inte stå i vägen för detta.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om de avgifter som kunder betalar vid återköp och flytt av sparande i fond och depåförsäkringar. De ändringar som nu görs i lagen går kortfattat ut på att avgifterna sänks. Skälen till detta är flera, och det finns en bakgrund. Förr fungerade systemet så att ett sparande i en försäkring, exempelvis en pensionsförsäkring, var en överenskommelse mellan kunden och försäkringsbolaget där bolaget gjorde en beräkning på kostnader och avkastning och garanterade kunderna en viss återbäring. Kundens pengar var i sin tur inlåsta hos försäkringsbolaget. Med tiden förändrades detta, och kunderna avtalade fram att nytecknade försäkringar skulle kunna flyttas. Från den l juli 2007 blev flytt en möjlighet i alla nytecknade försäkringar. I och med detta gavs konsumenten större möjlighet att påverka sitt eget sparande och placerande. Detta följdes dock av en debatt om att bolagen tog ut alltför höga avgifter vid en flytt i syfte att motverka själva flyttandet, vilket man fann oskäligt. Förra riksdagsåret kom så en proposition med syftet att ytterligare stärka konsumenternas ställning. Man föreslog att begränsa vilka avgifter som ett bolag får ta ut i samband med en flytt. Riksdagen beslöt då att avgift framöver endast får tas ut för bolagens administrativa kostnader och kvarstående anskaffningskostnader, vilket alltså innebar en sänkning av avgifterna. En viktig princip i detta är att stärkandet av konsumentens ställning ska gälla alla konsumenter. De som vill flytta sitt sparande ska kunna göra det på ett rimligt sätt. Samtidigt värnar man om att de som inte är lika aktiva sparare inte heller drabbas ekonomiskt. Den principen är lika viktig nu som den var då. Herr talman! Med det förslag vi nu debatterar tar regeringen och riksdagen frågan ett steg till. Det finns nämligen skäl att skilja på en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Hos en fondförsäkring ligger hela ansvaret hos den försäkrade, hos kunden, med såväl möjligheter till högre avkastning som risk för nedgångar. Därför är det också rimligt att avgifterna som tas ut vid flytt och återköp av dessa fond och depåförsäkringar begränsas ytterligare. Detta görs nu. Med det här förslaget får avgift vid återköp och flytt av fond och depåförsäkringar endast omfatta den administrativa hanteringen och maximalt uppgå till 0,0127 prisbasbelopp. Det innebär att avgifterna sänks och att konsumenten får ännu bättre möjligheter att påverka sitt eget sparande och placerande. Dessutom värnas alla konsumenter. En fråga i detta sammanhang är om de sänkta avgifterna även ska omfatta försäkringar tecknade före den l juli 2007. Det är relevant och viktigt att titta på, och regeringen har därför valt att behandla denna fråga separat. Det kan finnas goda skäl för att de ska omfattas. Samtidigt kan det vara angeläget att dyka djupare i vad det kan innebära att förändra villkor retroaktivt. Vi ser därför fram emot att regeringen återkommer till riksdagen i detta avseende. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är en glädjens dag för oss som har jobbat med dessa frågor under lång tid. Vi tar i dag ytterligare steg för att stärka konsumentens egenmakt över sin egen framtida ekonomi och undanröja hinder som pensionssparare möter. Att du som konsument ska råda över det som är ditt är givetvis en bärande princip som vi måste värna. Samtidigt leder en förenklad flytträtt till att konsumenter enklare kan rösta med fötterna och i förlängningen stärka konkurrensen bland företagen, vilket alla inser är bra. Som förvaltare ska du veta att om jag som kund inte är nöjd kan jag flytta mitt sparande till ett annat bolag. Förutom dessa två bärande principer är det ett problem att en del sparare sitter med dåliga placeringar med låg avkastning. Då är det högst rimligt att de ska kunna flytta dem till en lägre kostnad, vilket vi möjliggör i dag. Herr talman! Förutom det steg vi nu tar med regeringens proposition har Finansinspektionen ett uppdrag att kartlägga ytterligare utvidgningar. Centerpartiet anser att det är rimligt att gå försiktigt fram och yrkar därför bifall till propositionen. Det kan komma att krävas ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och flytträtten för försäkringsspararna. Dock måste flera perspektiv vägas mot varandra. Det finns många sparare som vill vara aktiva förvaltare och kunna flytta sitt sparande. Men det finns också många som inte är aktiva och som inte vill flytta sitt sparande. Givetvis måste man ha båda dessa grupper i åtanke vid kommande förändringar av flytträtten. Finansinspektionen konstaterar i sitt uppdrag att vid en lagändring om utvidgad flytträtt riskerar en negativ konsekvens för försäkringstagarna att bli högre avgifter. Därför tycker Centerpartiet att det är vettigt att ta det stegvis och skynda långsamt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Äntligen sänks avgifterna, och äntligen tas det hänsyn till spararna när det gäller flyttavgifter för fond och depåförsäkringar, inte minst pensionssparande. Resan hit har varit lång, och Kristdemokraterna har kämpat för att nå fram till ett lågt tak för flyttavgifter och ett fribelopp för den som har små sparslantar och hittills i alldeles för stor utsträckning fått se dem ätas upp av höga avgifter utan möjlighet att flytta sitt kapital till en förvaltare som erbjuder lägre avgifter. Det här är bra för spararna. Det är bra att det kommer på plats, men det har tagit lång tid. Det finns skäl för regeringen att reflektera över att man när man gick fram med sin proposition för två år sedan i alltför stor utsträckning gick pensionsjättarnas ärenden och i alltför liten utsträckning tog hänsyn till spararnas behov. Därför blev det en riksdag som var mycket missnöjd med produkten och som krävde omfattande förändringar, såsom att flyttavgifterna kraftigt begränsas och att ett avgiftstak och ett fribelopp införs. Nu får vi detta på plats, och det är väldigt bra. Det finns dock mer att göra. Det fanns en fjärde punkt i det krav som riksdagen riktade till regeringen, och det var att även försäkringar före 2007 ska omfattas om inte avgörande skäl talar emot det. Det är mer komplicerat när det gäller dessa försäkringar på grund av att retroaktiv lagstiftning kan vara mer komplicerad. Därför har Finansinspektionen genomfört en analys och kommit fram till att det inte finns avgörande skäl emot detta. Jag ser fram emot att regeringen nu skyndsamt arbetar fram förslag i enlighet med finansutskottets krav så att också försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 omfattas. Men vi är inte nöjda där heller.

I dag tar vi viktiga steg genom att propositionen, som tillgodoser tre av finansutskottets fyra tillkännagivanden, nu kommer på plats. Det är en bra dag för alla sparare som omfattas av de nya flyttmöjligheterna med klart lägre avgifter. Och så får vi fortsätta att ligga på regeringen och kräva mer när det gäller de fonder som tecknades före den 1 juli 2007. Sedan fortsätter vi arbetet för enklare och mer förmånliga regler för spararna.

Herr talman! Att alla som arbetar sig till en pension ska vara trygga med att pengarna förvaltas på ett klokt sätt är en oerhört viktig fråga i samhället. Det är en grundläggande del i hur vi har kommit överens om att trygga varandra under hela livet. En del av det system som vi har på plats är att det ska vara möjligt att flytta, vara aktiv och kunna samla ihop pension som har hamnat i olika delar, vilket kan göra det enklare att hantera. För att detta ska vara möjligt i realiteten ska de avgifter som tas ut vid en flytt vara sakliga och begränsade. Det är tydligt att det finns behov av att reglera hur avgifterna utformas. Det ska handla om den administrativa kostnad som finns. Det är detta som vi i dag förtydligar och slår fast med stöd av regeringens proposition. Det är en viktig sak. Jag vill dock tillföra ett perspektiv i debatten som jag uppfattar saknas, och det är skyddet av alla konsumenter. Det är lika viktigt att värna dem som vill flytta och deras möjlighet att göra detta som det är att värna dem som inte vill flytta - att deras pensionspengar förvaltas på ett gott sätt och att inte finns en överföring av kostnad mellan dessa två grupper. Eftersom olika typer av försäkringar har olika upplägg i grunden är detta en delikat uppgift, och därför finns det, som sagts här i talarstolen, skäl att gå försiktigt fram och tänka igenom varje steg så att man landar rätt för olika grupper. En anledning att ha koll på de olika grupperna är att det finns en tydlig social aspekt. Det är inte alla människor som är aktiva och som har förmåga, tid och möjlighet att vara aktiva pensionssparare, utan det finns de som inte är det. Det handlar mycket om förmågan att kunna tillgodogöra sig den typ av information som behövs, och här finns en tydlig klassaspekt som jag tycker är viktig att ha med sig. I Miljöpartiet har vi den med oss hela tiden när vi tittar på denna fråga och när vi agerar. Återigen: Det finns skäl för oss att vara aktsamma i varje steg vi tar. Detta steg är nu väl genomarbetat, och vi är trygga med att reglerna inte skapar den typ av skevheter som jag vill varna för. Jag tar upp dem därför att det i debatten läggs väldigt mycket fokus på den grupp som vill och kan flytta, och jag tycker att det finns anledning att lyfta fram även den andra gruppen, som inte vill eller inte har förmåga att sätta sig in i det beslut som det innebär att flytta. Det finns en annan fråga som handlar om retroaktivitet och som finansutskottet är överens om behöver arbetas igenom. Om det är möjligt att göra retroaktiv lagstiftning ska det göras, men retroaktiv lagstiftning ska alltid hanteras med aktsamhet. Det är en delikat fråga, och olika rättsprinciper ställs mot varandra. Regeringen bereder detta i en särskild ordning för att vara extra noga i den delen. Det tycker jag är en väldigt klok ordning att arbeta i. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att i dag ökar egenmakten för enskilda sparare. Det är bra, och det är många som har varit uppe i talarstolen och pratat om just detta. Låt mig berätta varför vi är här i dag. Det var Moderaterna som tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lade fram förslag om att öka egenmakten för den enskilda spararen, och även Sverigedemokraterna hade en liknande motion. Makten flyttas från de stora fondbolagen ned till den lilla spararen, som sätter in hårt förvärvade pengar - det som man har arbetat ihop under sitt liv. Tidigare har man som enskild blivit inlåst i det stora bolag som man har börjat sätta in sina pengar hos, och där fastnar man, många gånger med mycket höga avgifter. Detta kommer vi nu att ta bort, och det är bra. Men det var inte regeringen som drev på den utvecklingen, utan det var de andra partier som jag nyss räknade upp: Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna men även Sverigedemokraterna. Det är bra att vi får detta på plats i dag. Tre av de fyra punkter som vi från de fyra borgerliga partierna lade fram tillmötesgås i dag av regeringen genom framläggandet av förslaget. När det gäller den fjärde punkten har några partier valt att väcka en särskild följdmotion, men jag vill vara tydlig med att regeringen säger att man avser att återkomma med retroaktiv lagstiftning, det vill säga om försäkringar som är tecknade före den 1 juli 2007. Moderaterna ser inget skäl att misstro regeringen när det gäller att man avser att göra precis det som man säger till riksdagen att man tänker göra. Vi förstår också att det blir svårare med retroaktiv lagstiftning därför att vi ändrar på avtal som redan är ingångna. Men som flera talare har sagt har statliga myndigheter tittat på detta, och det ska vara fullt möjligt att åstadkomma. Vi ser med stort intresse fram emot att regeringen återkommer till riksdagen med den sista pusselbiten för att öka den enskilda spararens makt över de pengar som man själv har tjänat ihop när man har arbetat och som man sparar för andra ändamål. Med detta yrkar vi i Moderaterna bifall till utskottets förslag till beslut.